Fru talman! Jag förstår att herr Carlshamre inte kunde låta bli att försöka dra partipolitiska växlar genom att tala om sitt medlidande med min situation som s.k. rebell. Jag vill verkligen, herr Carlshamre, betacka mig för det medlidandet! Jag kan försäkra att jag inte hyser någon som helst tilltro till den politik som ni skulle vilja föra. Om ni fick möjlighet att genomföra era idéer beträffande familjepolitiken, beskattningen, barntillsynen och bostadspolitiken, tror jag verkligen att barnfamiljerna, speciellt de sämst utsatta, skulle vara illa ställda. För att ytterligare klargöra det hela kan jag tala om för herr Carlshamre att jag redan hade bestämt mig för att göra detta inlägg långt innan den fråga aktualiserats där statsrådet och jag har olika uppfattningar. Min avsikt var nämligen att tala om vad jag ser som en stor samhällsfråga, som jag anser att vi alla måste visa större ansvar för. När jag kom in på den kunde jag visa vilken betydelse socialdemokratiska insatser har haft för att förbättra barnfamiljernas situation. Allt vad jag sade har stöd i vårt partis program, i de beslut som har fattats av vår partikongress och i de krav som har framförts av den fackliga rörelsen. Men jag syftade faktiskt litet längre än till bara partipolitiskt käbbel. Jag anser nämligen att vi inte tillräckligt har uppmärksammat barnens situation. De är eftersatta i det här samhället. Det talas om att vi har ett barnovänligt samhälle, och det tycker jag är sant. Någon gång borde man, trots att allt vad som sägs om remissdebatternas meningslöshet, ändå använda dem till att dra upp sådana samhällsproblem som man ser på med stort allvar. Jag vidhåller den uppfattning som jag avslutningsvis deklarerade, nämligen att ingen annan politik än en socialdemokratisk solidaritetspolitik kan ge oss de resurser som vi behöver för att lösa dessa problem.
Fru talman! Den motion som moderata samlingspartiet har väckt är på 165 sidor. Sex av dem handlar om socialpolitik. Skatterna behandlas i motionen på 26 sidor. Om man skall ha en målsättning med sin politik — den föreliggande motionen skall ju återspegla hela partiets syn på samhället — borde den sociala frågan träda i förgrunden. Nu säger herr Carlshamre att den här frågan skall behandlas på ett rådslag, vilket jag känner till. Detta resonemang skulle betyda dels att man inte har några grundläggande idéer att framföra, dels att man på alla de andra punkterna inte för liknande diskussioner. Jag tror att moderata samlingspartiet faktiskt har rådslagsgrupper också för andra frågor än de som rör socialpolitiken. Jag har tolkat detta så att intresset inte är särskilt stort för socialpolitiken. Den intar för det första inte någon framskjuten plats inom partiet och för det andra är vad som sägs hållet i en ganska negativ ton. Herr Carlshamre tar också upp frågan om taket. Detta är en kommunal fråga. Det sade herr Carlshamre redan förra året, och därom är vi alltså eniga. Riksdagen kan inte fastställa ett sådant tak utan att komma i konflikt med den kommunala självbestämmanderätten. Jag kan försäkra herr Carlshamre, och det vet han lika väl som jag, att det uppstår situationer, då ett tak skulle göra det fullständigt omöjligt för den sociala nämnden att arbeta. Herr Carlshamre säger att man bör undanröja befogade anmärkningar. På den punkten kan det inte råda några delade meningar mellan herr Carlshamre och mig, därför att det naturligtvis är viktigt att vi inte ger slag på socialhjälpen. Vi bör slå vakt om denna och skydda de människor det är fråga om. Men då skall man nog inte skriva sex sidor med den ton som är angiven. Här står t.ex. på s. 122: ”En verkligt eller påstått hjälpbehövande kan ofta välja mellan olika tänkbara hjälpinsatser: sjukförsäkring, arbetslöshetshjälp, socialhjälp, osv. Han kan också pröva lyckan på mer än ett ställe, och vi kan i dag knappast utesluta att samma person får hjälp för samma bekymmer från olika håll — — —” Min tid är ute. Jag har tolkat moderata samlingspartiets inställning till socialpolitiken i en riktning men jag vet att herr Carlshamre har en stark social känsla och jag vill gärna till slut göra det erkännandet att herr Carlshamre vill hjälpa oss att föra ut en bredare social syn. Det är viktigt att de människor det är fråga om inte kommer i kläm.
Fru talman! Herr Carlshamre instämde i att kritiken mot socialhjälpen är felaktig och obefogad. Herr Carlshamre har även sagt att han nu reser runt på socialvårdskonferenser i vårt land och försöker att övertyga meningsfränder inom moderata samlingspartiet om att kritiken är obefogad. Jag tror att herr Carlshamre kommer att få en verkligt svår men betydelsefull uppgift. Det är nämligen hos just dessa kretsar vi finner denna obefogade kritik liksom i pressen, men jag önskar herr Carlshamre lycka till i denna missionsresa och hoppas att den skall ge ett påtagligt resultat.
Fru talman! Fru Håvik hörde fel. Jag åker inte omkring i landet och försöker övertyga människor om att den här kritiken är obefogad. Jag åker omkring i landet och lyssnar på människor som talar precis som fru Håvik. Det var vad jag sade och sådan är stämningen på de konferenser som jag flitigt deltar i. Herr Svensson, det är jag som skrivit de sex sidorna, från det första ordet till det sista. Vi pekar där hovsamt på vad som verkligen är ett problem därför att det bidrar till att vanrykta trygghetssystemet. Både herr Svensson och jag vet att vi inte helt lyckats undvika att det förekommer den formen av missbruk att man t.ex. kan uppbära hjälp för samma behov från två eller tre olika håll samtidigt. Det går knappast hemma hos oss i Kungälv, herr Svensson, för den kommunen är så liten och vi känner varandra och där kommer det ganska fort fram. Men vi vet att detta förekommer. Då skall man inte hymla med detta och säga: Det är inte sant, det är obefogad kritik. Man skall i stället göra som jag har sagt, man skall ta upp de delar av kritiken som man kan finna bygger på verklighet och som är befogade. Där skall man försöka täta luckorna och undanröja missförhållandena. När man har gjort det kan man med full kraft gå ut och motbevisa all den ovederhäftiga kritik som verkligen också är ute och går men som, fru Håvik, jag försäkrar det, inte är särskilt i svang i mitt parti. Herr Svensson tolkar detta knapphändiga sidantal, som jag givit en förklaring på, som ett uttryck för bristande intresse. Jag kan inte motbevisa det. Jag kan bara föreslå herr Svensson att överväga att tro mig på mitt ord när jag säger, att man nog kan påstå att de sociala frågorna i dag är det dominerande intresset i moderata samlingspartiet. Det är detta man sysslar med landet runt, i stort sett det ämne man ägnar sig åt det här arbetsåret. Det är ett dominerande och äkta intresse.

Fru talman! Om man har den syn som herr Carlshamre frammanar här — och som jag känner för — så skriver man nog inte de här sidorna på det sätt som man har gjort. Det är den enda replik jag kan göra. Det är inte någon riktig likhet mellan skrivningen och det synsätt som herr Carlshamre kommer med.
Fru talman! Jag läste för någon tid sedan i en tidning om någon gymnasierektor som var bekymrad för att läskunnigheten var svag ända upp i gymnasiet. Det fanns elever som ända upp i högsta gymnasieårskursen inte kunde läsa i den meningen att de kunde tillgodogöra sig och förstå en text. Jag befarar, fru talman, att samma brist vidlåder även Sveriges riksdag. Den stämning, den ton, som herr Svensson läser in i mina sex sidor, finns inte om man läser rätt innantill.

Fru talman! Under begreppet familjepolitik har efter hand allt flera av samhällets åtgärder för stöd åt hemmen, till ensamstående mödrar, till föräldrar och barn samlats. Men för det mesta blir det här i riksdagsdebatten mest tal om det ekonomiska stödet till barnfamiljerna, därför att de praktiska resurserna som vi ute i kommunerna möter — barnavårdscentraler, daghem, bostäder och lekplatser — mest är åtgärder som i sin speciella utformning påverkas av de kommunala besluten. Det finns dock många andra kostnader som egentligen borde räknas till familjepolitiken. Det gäller sådana utgifter som undervisning på olika stadier, studiesocialt stöd, sjukvård osv. Det är mycket stora delar av vad vi kallar den offentliga konsumtionen. Den går egentligen tillbaka till familjerna och skattebetalarna och bidrar mycket verksamt till att hålla deras privata utgifter mera stabila. Det kan man verkligen kalla en jämlikhetsskapande verksamhet från samhällets sida. Därför tycker jag det är felaktigt när man som vissa borgerliga politiker och tidningar icke vill tala om för medborgarna vad deras barns skolgång kostar eller vilken utgift en familj besparas när en blindtarm skall tas bort. Det finns länder utanför Norden, där sådana kostnader ingalunda täcks in i det samhälleliga stödsystemet och där skatten därför kan vara betydligt lägre. Man talar i de borgerliga tidningarna så gärna om Sveriges plats högt upp i skatteutgiftstabellen, men man glömmer alltför ofta att tala om vad samhället återför i form av hjälp och service till medborgarna. Jag misstänker att Sverige skulle ligga mycket högt i en internationell tabell över familjepolitiskt stöd i vidare bemärkelse till medborgarna. Men trots detta finns det ingen anledning att med brösttoner utropa: Hurra vad vi är bra! Det finns tyvärr alltför många medborgare i de lägre inkomstskikten som skulle protestera mot den beskrivningen. Och alltför sällan tar dessa människor till orda offentligt och talar om, vad samhällets stöd egentligen betyder för deras livsuppehälle. Frågan om var familjepolitiken skall börja sätta in och var den skall sluta verka, har i högsta grad med familjernas olika bärkraft att göra. I familjepolitiska kommitténs direktiv sägs det också att familjepolitiken bör utformas så, att stödet sätter in när och där behovet är störst. Genom inkomstöverföringar mellan olika barnfamiljer, och mellan dessa och familjer utan barn, skall större jämlikhet i materiella villkor skapas för barnfamiljerna. Det är samma uppfattning som bl.a. centerpartiets ledare i onsdags gav uttryck för i sitt tal. Han sade: En växande kaka måste främst komma den till del som har det sämst ställt. Men om man sedan ser på centerns och folkpartiets gemensamma motion om familjepolitiken, finner man att den lyder på ett annat sätt. Det som däri prioriteras har inte samma syfte mot utjämning mellan olika barnfamiljer. Mittenpartiernas motion förespråkar bl.a. en indexreglering av barnbidragen. Det är i och för sig riktigt att detta skulle ge kompensation för prisstegringar. Men en indexreglering skulle också innebära att ökningen av vår gemensamma kaka användes utan något speciellt hänsynstagande till dem som har det sämst ekonomiskt ställt. Alla oavsett inkomst får på det sättet samma förbättringar; endast barnantalet i familjen medför skillnader. Sådana politiska förslag kan kallas rättvisa, men de kan knappast räknas som steg mot större jämlikhet i levnadsvillkoren. I stort sett är mittenpartierna i sin motion välvilliga till de inkomstgraderade bostadstilläggen, men man beklagar sig över tröskeleffekter, som dock inte närmare förklaras. Kanske åsyftar man vad herr Helén nämnde i sitt anförande i debatten i onsdags om marginaleffekter genom avtrappade bidrag och samtidigt höjda marginalskatter. Herr Helén ville lösa det problemet med indexskyddade skatteskalor, och då kan man verkligen fråga sig: Var skall det ekonomiska utrymme finnas som säkrar fortsatta förbättringar till familjer med små inkomster? Risken är väl att de kommer bort. Som jag nämnde vid debatten om bostadstilläggen hösten 1971 fanns det i bakgrundsmaterialet för den reformen uppgifter om de stora skillnader som finns mellan familjernas ekonomiska möjligheter att bidra till barnens uppehälle, deras vård och deras fritidsutgifter. Den disponibla inkomsten i barnfamiljer kan innebära skillnader på över 3 000 kronor per år och barn mellan familjer med 30 000 kronors inkomst och familjer med 60 000 kronors inkomst. Detta förhållande måste utmana oss alla att ta större steg mot ökad jämlikhet. Av årets finansplan framgår, att den fasta delen av bostadsstödet till låginkomsttagare, som nu är ett allmänt konsumtionsneutralt stöd, har betytt en höjning av statens årliga utgifter för dessa bidrag med nästan 80 procent. De kostar nu samhället 800 miljoner kronor per år. Detta är verklig jämlikhetspolitik till förmån för barnfamiljerna. Det är icke, som centerns och folkpartiets jämlikhetspropåer, en massa önskemål och löften utan angivande av vad man vill kosta på från statens och kommunernas budget. Men de följder det kan ha för skattetrycket eller för andra krav på reformer vågar man inte ange. Samma sak gäller egentligen om mittenpartiernas tal om vårdnadsbidrag. Man önskar vårdnadsbidrag upp till en viss ålder — men hur stort bidrag aktar man sig för att ange, för då skulle det kanske också bli tal om vilket stort belopp detta skulle kosta samhället. En så viktig sak för de familjer, där båda makarna arbetar, som utbyggnad av barntillsynen lovar man inget alls om. Tvärtom kan man kanske tolka uttrycket, att samhällsstödet nu huvudsakligen går till den av samhället organiserade barntillsynen, på det sättet att man inom dessa partier vill prioritera andra sektorer än barntillsynen. Då kan man fråga sig: Vill mittenpartierna dämpa ner utbyggnaden av barntillsynen på bekostnad av vårdnadsbidragen? Den frågan kan man verkligen ställa. Ty den mest rejäla förbättringen av barnfamiljernas inkomst uppnås genom att man öppnar möjligheter för båda makarna att bidra till familjens ekonomi. Senast när mittenpartierna ville införa ett vårdnadsbidrag hade man ett förslag som innebar mindre än 2 kronor per dag och per barn. I den nya motionen anger man inget om den storleksordning man nu tänker sig för vårdnadsbidraget. När jag hörde på centerpartiets kvinnliga vice ordförande häromdagen, talade hon om att man skulle få välja alternativ efter intresse och förutsättningar mellan att vara yrkesarbetande eller småbarnsmamma hemma. Jag vill ställa frågan till henne: Är inte den valfriheten också i högsta grad avhängig av hela familjens ekonomi? Är inte en höjning av bostadstilläggen en hjälpform, som möjliggör större valfrihet för familjer som tidigare av uteslutande ekonomiska skäl ingen valfrihet hade? Det är som sagt frågor som man kan ställa i den familjepolitiska debatten men som vi kanske inte får något svar på i dag, eftersom mittenpartierna kanske inte vill ta upp dessa frågor utan enbart vill framföra principiella ställningstaganden utan reell bakgrund. Liksom herr Carlshamre har jag med anledning av den debatt som fördes i början av detta avsnitt av diskussionen och som gällde narkomanvården lust att säga några ord. Nancy Eriksson nämnde att det på flera håll finns gott om lediga vårdplatser för narkomaner. Detta var något som jag gärna vill understryka, eftersom debatten kan ha givit ett intryck av att samhället egentligen inte gjort så mycket för narkomanvården. I många landsting har uppbyggnaden av öppna kliniker och eftervård fortskridit långt. Och från mitt eget landskap kan jag tala om att vi på de flesta håll har möjlighet att ta emot ännu fler narkomaner för vård. Jag är litet nervös för att man, när man i diskussionen om narkomanvården gärna vill peka på de brister som finns, därigenom bidrar till att minska benägenheten hos dem som är i behov av vård att söka sådan. Då får man helt andra effekter än dem man egentligen hade tänkt sig. Vad som främst behövs inom narkomanvården i dag är ju en uppsökande verksamhet, där man får tag i de vårdbehövande på ett tidigt stadium. Där hjälper varken en mängd kliniker eller eftervård splatser, utan det är ungdomsorganisationerna, skolan, polisen och de sociala myndigheterna som måste förstärkas på personalsidan för att kunna gå ut med öppna famnen till narkomanerna och be dem söka vård. Jag är som sagt bekymrad över att man här ständigt vill klaga över att man har narkomaner runt omkring sig och att de gör ett beklämmande intryck. Det är säkerligen riktigt, men jag tror att det är bättre att låta problemen flyta upp till ytan än att trycka ner dem. Att man kunnat bryta motståndet hos de psykiatriskt vårdbehövande mot att söka hjälp beror på att man verkligen talat om var problemet finns. Man har öppnat dörrarna på sjukhuset ut mot de psykiatriskt vårdbehövande, och man måste göra samma sak när det gäller narkomanvården. Framför allt måste man kanske försöka ändra läkarnas inställning till att i nödvändiga fall använda de möjligheter till tvångsingripanden som man har och som man i dag använder inom socialvården när det finns skäl till det. Jag har velat säga detta för att ingen skall kunna påstå att samhället har brustit i ansvar, utan man har gjort vad man har kunnat. Tyvärr har man emellertid inte nått fram till narkomanerna på det sätt som vore önskvärt. Alla, politiker, ungdomsorganisationer och andra, måste hjälpas åt att nå fram till narkomanerna och ge dem de vårdplatser och vårdmöjligheter vi faktiskt har i dag. Familjepolitiken, fru talman, är egentligen en fråga om solidaritet mellan olika medborgargrupper. Vill vi i Sverige skapa ett verkligt barnvänligt samhälle, måste också våra politikers förkunnelse genomsyras av en öppet redovisad vilja att omfördela medel till familjer med barn. Man får inte, som i den motion jag nämnde, endast ge en del löften utan att ange vad man främst vill satsa medel på. Det gäller att tala om vad man vill prioritera i den politik som skall föras.

Fru talman! Många uppfattar politik som ett spel utanför vanliga människors intressen och räckvidd. Efter att ha lyssnat på den här debatten står det alldeles klart för mig, att det är medmänsklig omsorg och politiskt ansvar som har varit en varm underton i den. Det har varit vardag och slit och det har varit utformning av en stimulerande livsmiljö, i synnerhet för de små människor som stått i centrum. De politiska problem som här har diskuterats är av största betydelse för den enskilda människans möjligheter att utforma sin vardag. Jag skall inte ta upp någon diskussion om de motioner som har berörts. Den diskussionen kommer så småningom i annan ordning. Jag skall i stället kommentera ett par inlägg och svara på några frågor som har ställts.

Centerns krav på statsbidrag till familjedaghem har aldrig kopplats till några kvalitetskrav vare sig när det gäller barnen eller dagbarnsvårdarna. I dag har vi kommit så långt att vi kan se frågor om barnstugor och familjedaghem ur barnens synvinkel — vi kan diskutera barnens behov. Naturligtvis är det viktigt att vi också tar upp den ekonomiska diskussion som herr Gustavsson i Alvesta var inne på. Men det bör göras klart, att om kommunerna skall kunna vara återhållsamma med sina utgifter, så bör de se till att både utgifter och intäkter räknas när de tar ställning till olika anslag. De skall då också komma fram till att man främjar en från ekonomisk synpunkt utomordentligt gynnsam form för anskaffande av arbetskraft i kommunen, när man ger anslag till barnomsorg. När det gäller frågan om fosterbarnsutred ningen som herr Gustavsson ställde vill jag nämna att utredningen räknat med att bli klar med sitt arbete i slutet av året.

Den bilden står i bjärt kontrast till herr Mundebos klagan över de barnfamiljer som inte fick del av det ekonomiska stöd riksdagen beslöt förra året.

Jag tror också att det dröjer länge än, innan vi kan räkna med att dessa behov skall vara till godosedda. Fru Dahl är kritisk när det gäller beräkningen av de daghemsplatser som kan tillkomma under detta och följande budgetår. Jag kan bara nämna att beräkningen bygger på de uppgifter som kommunerna lämnade in vid månadsskiftet augusti — september. De senaste siffror vi har för anordningsbidrag — de avser tiden 1 oktober — 15 januari — säger att sådant bidrag har beviljats för 4 728 platser. Om man ser siffran i relation till en beräknad utbyggnad med 13 000 å 14 000 platser under budgetåret, så förefaller beräkningen i varje fall inte i dag orealistisk. Fru Dahl tog upp ytterligare en lång rad frågor, som jag inte nu skall gå in på. Hennes anförande mynnade ut i att vi så småningom av de utredningar som arbetar på området får förslag som kan förbättra förhållandena. Barnstugeutredningen sammanträder i dag här i huset. Att några av bänkarna i kammaren är tomma beror på att ledamöterna sitter och arbetar fram förslag just i de frågor rörande allmän förskola och om kvalitativ och kvantitativ utbyggnad av daghem och fritidshem som här togs upp. I direktiven ligger dessutom uppdraget att arbeta fram modeller för kommunala barntillsynsplaner med sikte på att alla barn vilkas föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller som av annan orsak är i behov av plats på daghem eller familjedaghem också skall kunna beredas sådan plats. Förslag från barnstugeutredningen hoppas vi skall kunna läggas fram i ett betänkande under våren. Det är min personliga förhoppning att många av de problem på barnomsorgens område som här har diskuterats därigenom skall kunna lösas och att barnens situation över huvud taget skall kunna förbättras i samhället. Utbyggnaden av barnstugorna är bara ett av leden i denna utveckling. Det räcker inte. Hela samhällsplaneringen måste genomsyras av inställningen att barnen är väsentliga medlemmar i detta samhälle och att ansvaret för dessa barn måste delas av alla i samhället.
Fru talman! Jag hälsar med tillfredsställelse vad statsrådet här sagt om den fortsatta utvecklingen. Jag vill bara hoppas att vi skall ha tillräckligt mycket politiskt mod och ansvar att verkligen inse vilka resurser som behövs för att det skall kunna bli verklighet av det som barnstugeutredningen, familjepolitiska kommittén och andra viktiga utredningar kan komma med. Ty det är ett reformarbete av samma dimensioner som grundskolans eller den allmänna tjänstepensionens genomförande. Vi skall inte försöka låtsas som om vi inte begriper det. I det ligger inte bara att det blir lika dyrt, kräver lika stora resurser, utan också att det, om det verkligen genomförs, kommer att innebära lika genomgripande förändringar i människornas levnadsvillkor. Vi låter i dag barnen växa upp under förhållanden som enligt min mening inte är förenliga med ett civiliserat, kultiverat samhälle. Jag skulle önska att det blir statsrådet och inte jag som får rätt vad gäller antagandena om utbyggnadstakten. Ingenting vore bättre. Men jag är rädd för att så inte blir fallet. Enbart de reduceringar som har skett i Uppsala, en av Sveriges många kommuner, innebär 800 platser mindre under 1972. Det är ganska mycket. Lägger man därtill motsvarande siffror från andra kommuner, fruktar jag att man kommer till ett annat resultat än vad som uppskattats. De siffror som statsrådet här redovisade om igångsättandet är glädjande. Men jag tror dess värre att en del av dem är försenade igångsättningar som skulle ha skett under 1969, 1970 och tidigare under 1971 och att de kom i gång mot slutet av 1971 som ett glädjande resultat av att vi, när vi fick konjunkturpaketet, dels gav kommunerna speciella fördelar om de satte i gång barnstugebyggandet, dels också höjde driftbidragen. De var alltså ett direkt resultat av bra åtgärder från den socialdemokratiska regeringens sida. Men jag tror att det är för mycket att nu lita på att de säger något generellt. Jag tror dess värre att de nedskärningar som skett totalt är mycket större,
Fru talman! Låt mig till en början instämma på en punkt i statsrådet fru Odhnoffs anförande. Statsrådet sade: Vi kan räkna med att det kommer att dröja länge innan barnfamiljernas behov blir fyllda. Ja, det är förvisso så. Man kunde kanske tillägga: Ja, i synnerhet om den nuvarande regeringen har ansvar för familjepolitiken! Vi har sagt att familjer med låga inkomster och flera barn behöver ett särskilt stöd. Därför medverkade vi till reformeringen av bostadstilläggen i höstas. Vi menar att reformen har en del brister, och jag tror att det är många inom regeringspartiet som har samma uppfattning. Vi skall rätta till dessa brister, men vi vill inte acceptera att mer än hälften av barnfamiljerna får sitt stöd reellt försämrat. Det är nämligen följden av att barnbidragen kvarstår oförändrade. Det är över en halv miljon barnfamiljer, som på det sättet har fått ett reellt försämrat stöd. Man kan sålunda inte tala om att det bara gäller ett fåtal höginkomsttagare — så bra har inte denna halva miljon barnfamiljer det. Vi har dragit upp huvudlinjerna för en familjepolitisk reform: utbyggnad av de allmänna barnbidragen, värdesäkring av dem, revision av bostadstilläggen, vårdnadsbidrag. Vi vill ha en sådan reform. Vi är beredda att betala för den.

Fru talman! Till skillnad från många andra deltagare i denna debatt skall jag verkligen anstränga mig att komma under det minuttal som står angivet för mig på talarlistan. Om man skulle försöka bedöma de olika politiska frågorna efter den betydelse en trolig majoritet av svenska folket i dag tillmäter dem, så vore det kanske riktigt att biståndspolitiken behandlas sist på den allmänpolitiska debattens långa talarlista. Egentligen är det dock ganska märkligt att det blivit så. Bara för några få år sedan syntes läget vara ett helt annat. Vi hade då åtminstone en livlig och engagerad debatt och en förhållandevis stor uppslutning, trodde vi, kring kravet på att det rika landet skulle hjälpa de fattiga bröderna att häva sig upp till en människovärdigare tillvaro. Sedan ett par år är det påtagligt tyst på den fronten. Man har verkligen anledning fråga sig varför. Är informationen till den svenska allmänheten om dessa frågors stora betydelse otillräcklig? Är det insikten om att våra egna resurser inte räcker till för den beslutade utvecklingen av u-hjälpen på grund av att regeringspolitiken givit det svenska näringslivet så dåliga betingelser att utvecklingen av vår ekonomi stagnerat? Är de enskilda människornas egna bekymmer under den allt tyngre bördan av stigande skatter och högre priser så stora att man varken vill eller orkar tänka på dem som har det ännu mera bekymmersamt? Är det vetskapen om att vi under se senarste åren fått så många s.k. nya fattiga i vårt eget land, att man anser att det är de, som i första hand skall hjälpas med socialbidrag och hyresbidrag eller med andra bidragsformer? Eller är det rent av så att regeringens eftergivenhet för de vänsterextremistiska kraven på att mottagarländer för svenskt bistånd skall väljas efter politiska värderingar och alltså efter andra principer än FN:s s.k. fattigdomskriterium; är det dessa försök till en extrem politisering som gjort att den svenska biståndspolitiken kommit i vanrykte i vårt eget land? Ingen kan väl göra anspråk på att kunna besvara dessa frågor. Men vi har verkligen anledning att ställa dem och att begrunda dem. Låt mig stanna ett ögonblick inför den sista frågan, den som alltså gäller principerna för val av mottagarländer för svenskt bistånd. Jag tror nämligen att den frågan har mycket stor betydelse för opinionsbild ningen i biståndsfrågan. Redan i en partimotion till 1970 års riksdag hävdade moderata samlingspartiet att avgörande vid val av mottagarland bör vara hjälpbehovet och möjligheten att uppnå god utvecklingseffekt och inte politiska värderingar. Vi hade i fjol anledning att upprepa den principen i 1971 års partimotion i frågan.

En sådan utveckling skulle äventyra den breda uppslutning kring den svenska u-hjälpen, som är både önskvärd och nödvändig. Varken Cuba eller Chile är därför lämpliga som mottagare av större svenska insatser av länderkoncentrerad natur. Det är enligt vår mening inte heller lämpligt, och det är för den svenska u-hjälpens anseende i vårt eget land direkt skadligt, att den humanitära hjälpen till Vietnam favoriserar Nordvietnams folk trots att behovet av humanitär hjälp kanske är lika stort i Sydvietnam. Fru talman! Vi får naturligtvis anledning att återkomma till dessa frågor när utrikesutskottets betänkande om det statliga utvecklingsbiståndet föreligger. Jag har dock velat framhålla moderata samlingspartiets ståndpunkt i denna viktiga fråga redan vid remissen till utskottet, eftersom jag är mycket angelägen om att den svenska u-hjälpens anseende i vårt eget land inte äventyras.

Fru talman! I december hade vi tillfälle att diskutera Bangladesh och vikten av att vi tog till vara alla möjligheter att ge hjälp till de av konflikten drabbade. Den frågan har lika stor aktualitet i dag. Bangladesh har i dag ett mycket stort behov av hjälp. Redan förut var området ett av de fattigaste i världen, och kriget och flyktingströmmarna har bidragit till att göra situationen ännu allvarligare. Bangladesh behöver allt stöd det kan få för att ta hand om alla sina medborgare. Enligt uppgift från Dacca nyligen skulle hjälpbehovet för den närmaste tiden vara mer än 15 miljarder kronor. Då uppgavs också att man inte fått erbjudanden från andra länder om mer än en liten bråkdel av detta belopp.

Vi hoppas att regeringen och regeringspartiet är villiga att behandla den här frågan med förtur och att medverka till att riksdagen, helst redan under denna månad, kan fatta ett sådant beslut. För att vi skall kunna leva upp till vårt ansvar i fråga om Bangladesh behövs enligt min mening ytterligare åtgärder. För det första fordras diplomatiskt erkännande av Bangladesh. Den åtgärden har regeringen i dag vidtagit enligt vad som just meddelats. Låt mig bara personligen säga att jag har haft svårt att förstå varför regeringen dröjt så länge med detta självklara beslut. Var det verkligen nödvändigt, herr Wickman, att vänta på de övriga europeiska staterna? Regeringen har gång på gång förklarat att det bara var en tidsfråga när erkännandet skulle göras. Det är emellertid välkommet att regeringen nu övervunnit sin tvekan att ta det här steget, som säkert på ett mycket avgörande sätt påverkar våra möjligheter att ge en effektiv hjälp. För det andra fordras att vi är villiga att göra mer långsiktiga åtaganden och insatser, att vi är villiga att ur de anslagsökningar som behövs för att vi skall nå enprocentsmålet 1974/75 göra en speciell och varaktig satsning på återuppbyggnadsarbetet i Bangladesh. Därmed, fru talman, är jag inne på den större frågan om enprocentsmålet. Statsministern talade här i förrgår om solidaritet. Han avslutade sitt anförande så här: ”Men vi kan efter måttet av vår begränsade förmåga ta ett ansvar för att vi i vårt land skapar ett samhälle som präglas av solidaritet och gemenskap.” Ja, vi skall ta det ansvaret. Men vi bör också ta ett ansvar för att vi efter måttet av vår förmåga medverkar till att skapa en värld som präglas av solidaritet och gemenskap. Det kanske inte är lika lätt. Problemen är gigantiska. Ute i världen finns massor av människor som dagligen upplever förtryck, som inte kan läsa, som saknar utbildning och arbete. De har ingen rösträtt vid svenska val. Men det är ändå en plikt för oss, om vi verkligen menar allvar med talet om solidaritet, att göra vad vi kan för att medverka till att de får bättre levnadsvillkor. Det är därför med besvikelse vi konstaterar, att viljan att i handling följa upp de vackra orden börjar vackla inom regeringen. Inte med ett enda ord berör regeringen i statsverkspropositionen det faktum att vi inte kommer att uppnå enprocentsmålet 1974/75 med de nuvarande höjningarna. Samtidigt stiger en regeringsledamot fram — och det är inte vem som helst, det är finansminister Sträng — och förklarar sig vara beredd att låta enprocentsmålet skjutas något år framåt i tiden, som han sade. Riksdagens beslut om enprocentsmålet 1968 var inget heroiskt beslut. Alternativet var snarast att tidigarelägga uppnåendet. Men det var ändå en plan för biståndsökningar som fastlades i ett läge när många andra länder visade benägenhet att skära ner. Alla uppfattade det som ett givet löfte till u-länderna och inför andra i-länder.

Hela vår satsning, hela vår politik blir svikna löften och beskyllningar för misslyckanden.” Här har finansministern redan givit en effektfull beskrivning av vad hans förord i dag för ett löftesbrott innebär. Än är det emellertid inte klart att enprocentsplanen svikits. Vi hörde i förrgår hur Inga Thorsson redovisade en avvikande åsikt. Mittenpartierna har genom sin biståndsmotion gett riksdagen en möjlighet att se till att planen fullföljs. Vi föreslår nämligen att SIDA bör få planera utifrån en anslagsram som motsvarar 35-procentiga höjningar av biståndet varje år. SIDA måste också ges de nödvändiga administrativa resurserna, säger vi. Mittenpartierna har alltså anvisat en väg för att vi skall kunna leva upp till målet och till vårt ansvar. Det återstår nu att se om socialdemokraterna har för avsikt att stå fast vid riksdagens tidigare löfte eller om man vill låta herr Strängs ord om svikna löften och misslyckanden bli verklighet. Herr utrikesminister! Jag tror att det är många med mig som gärna vill ha svar på frågan: Vilken linje kommer Ni att välja? Det finns alltså tecken som tyder på att den internationella solidariteten kan komma att sitta trångt. Då gäller också för oss att föra en sådan u-hjälpspolitik att biståndsverksamheten stöttas upp av hela svenska folket. Vi kan inte vara doktrinära, vi får inte intala oss att u-ländernas problem kan lösas bara efter ett visst schema — därtill är u-länderna varandra alltför olika i fråga om tradition, utvecklingsnivå och egna resurser. Vår u-hjälp får inte ledas av ett snävt politiskt betraktelsesätt, så att hjälpen bara ges till länder som har regimer av viss politisk kulör, som följer en viss utvecklingsmodell. Ges hjälpen inte inom en mycket vid ram, löper vi risk att hamna i en egen u-hjälpsimperialism. Vår önskan att bidra till bättre ekonomisk och social utveckling kan tillgodoses genom att vi fäster stor vikt vid dessa faktorer när det gäller val av projekt och utformning av insatserna. Detta innebär enligt min mening att vi är inne på rätt väg när vi ger hjälp åt så olika länder som Etiopien, Cuba, Tunisien, Vietnam, Kenya, Tanzania och Indien, och när vi ger den mot bakgrund av den samlade bedömningen av behov och möjligheter att tillvarata hjälpen. Jag delar därför inte herr Turessons åsikt att Chile inte skulle kunna komma i fråga utan jag tycker att också Chile är ett möjligt mottagarland. Skulle vi göra en snäv bedömning av den politiska karaktären hos den mottagande regimen, då skulle vi hamna i en omöjlig situation. För det första skulle en sådan politik inte ligga i linje med vår utrikespolitik i övrigt. För det andra skulle vi använda ett mycket trubbigt instrument, som kan slå i annan riktning än vi önskar och som blir beroende av nyckfulla och modebetonade politiska bedömningar i vårt eget land. Detta betyder inte att yttre politiska förhållanden inte kan vara en bakgrund för solidaritet och hjälp. Jag tänker speciellt på södra Afrika, där små och utsatta länder kämpar en svår kamp för sin självständighet. Det gäller också befrielserörelserna i denna del av Afrika. Det har under den senaste tiden talats mycket om det katastrofala läge vi befinner oss i när det gäller relationen mellan människans förbrukning av jordens tillgångar och dessa tillgångars storlek. Om den nuvarande befolkningsutvecklingen fortsätter, innebär det en tiodubbling av jordens befolkning på 100 år. Då kan katastrofen vara ett faktum. Det är klart att stödet till familjeplaneringsinsatser från detta perspektiv är utomordentligt viktigt — och här har Sverige ett särskilt ansvar. Vi har varit ett föregångsland, och Sverige är fortfarande ofta det enda alternativet förutom USA när det gäller dylika biståndsinsatser. Vi har också särskilda förutsättningar att här göra insatser. Det är oroande att regeringen i årets statsverksproposition säger sig vilja eftersträva en begränsning av de direkta familjeplaneringsinsatserna ”till ett mindre antal länder än tidigare, huvudsakligen programländerna”. Det innebär i själva verket en drastisk minskning av möjligheterna till svenska insatser, eftersom endast ett fåtal av programländerna är intresserade av insatser på detta område. Vi har i stället föreslagit att riksdagen på nytt skall slå fast principen att sådan här hjälp skall kunna ges till alla u-länder där det framstår som sakligt motiverat, och det vore helt i överensstämmelse med riksdagens tidigare uttalanden. Fru talman! Vi talar ofta lättvindigt om att minska klyftan mellan fattiga och rika länder. I verkligheten vidgas klyftan snabbt genom utvecklingens egen automatik, och det finns ingenting som tyder på att detta förhållande kommer att ändras. Med en snabb och rejäl ökning av u-hjälpen från i-ländernas sida — flera av stormakterna agerar ju tyvärr i dag i motsatt riktning — skulle vi kunna bidra till att höja u-ländernas standard snabbare. Men för att minska klyftan skulle behövas belopp av en helt annan storleksordning, innebärande att vi väsentligt slår av på vår egen standardutveckling. U-hjälpen måste, som jag ser det, alltid vara marginell i mottagarländerna — syftet är ju att åstadkomma en självgenererande utveckling. Den måste inrikta sig på att angripa ”flaskhalsarna” i utvecklingen. Familjeplaneringen är ett exempel. Men Sverige borde i sin biståndsgivning satsa ännu mera på olika former av nytänkande och forskning. Vi hoppas för vår del att den aviserade biståndsutredningen tar upp de här problemen till granskning, för det är ju så att om man på några områden lyckas nå nyskapande resultat kan detta få en större och allmännare betydelse för u-länderna än de mera traditionella insatserna. Och som vi ser det har Sverige utomordentliga förutsättningar att här spela en stor roll.

Fru talman! Låt mig knyta an till det herr Turesson sade i början på sitt föredömligt korta anförande, då han tyckte sig kunna konstatera att den svenska opinionen inte tillmäter biståndsfrågorna någon större betydelse och att det just nu är påtagligt tyst kring hela problematiken. Jag delar inte riktigt den uppfattningen, men det kanske beror på att jag står här inte bara som ledamot av riksdagen utan också som representant för en av de stora folkrörelser som verkligen har anledning att läsa statsverkspropositionen i år. Och jag tänker, till skillnad mot herr Wirmark, enbart uppehålla mig vid vad som verkligen står i den nu framlagda statsverkspropositionen. Jag syftar, fru talman, på att regeringen har föreslagit en kraftigt ökad medelsanvisning till enskilda organisationers opinionsbildande verksamhet, närmare bestämt 1,9 miljoner. Det är en tredubbling i förhållande till föregående budgetår. Vi har inom de organisationer som kommer att få eller redan fått tillgång till de nya informationsmedlen kunnat märka att man kan tala om en opinionsbildning och en opinion på olika plan.

Sedan dess har vi märkt att intresset trängt ner till andra plan. Man har nu börjat studera hithörande frågor ute i studieförbunden och organiserat grupper som sätter sig in i problematiken. Och genom de nya medel som nu står till vårt förfogande får vi mycket större möjligheter att hos en synnerligen bred opinion förankra riksdagsbeslutet och de målsättningar som vi en gång för alla har uppställt.

Vid läsningen av vad SIDA skriver märker man också en påtaglig självrannsakan, när det sägs att man hittills inte har utvecklat något systematiskt samarbete mellan SIDA och folkrörelserna beträffande en långsiktig planering, ansvar och arbetsfördelning. Man säger ju också att vår biståndsorganisation är en ung och ännu otillräckligt erfaren samarbetspartner.

Och har vi hittat de rätta vägarna? Genom de nya medel som ställts till vårt förfogande har vi fått möjlighet till det, och jag tror att redan ett års erfarenhet säger oss att vi ännu inte har funnit alla vägar. Kanske har vi ännu inte insett att alla organisationer inte kan arbeta på samma sätt, att man måste vända sig till olika medlemmar på skilda sätt och finna nya vägar för nya grupper. Jag ville här peka på en erfarenhet som vi har gjort i min organisation. Informationsmedlen har gjort att vi kunnat sända representanter för våra 27 distrikt till ett seminarium i Zambia. Vi valde då ut sådana ungdomar som i regel inte hade varit i något u-land tidigare.

När man nu läser vad dessa u-landsarbetare skriver — de har inte varit hemma mer än knappt fjorton dagar — är det mycket intressant att se hur u-landsproblematiken, som de gjort bekantskap med på ort och ställe och studerat här hemma under ett år, dominerar alla rapporter. Jag beklagar att fru Gradin inte har tillfälle att vara här i dag. Hon var en av dem som deltog i gruppen, och hon hade väl också på grund av tidigare erfarenheter bättre kunnat tolka andras reaktioner och slutledningar.

Jag har sett liknande rapporter. Jag skall inte alltför mycket uppehålla mig vid vad fru Gradin hade tänkt säga. Men slutsatsen av hennes anförande, som skulle ha hållits här i riksdagen om detta ämnesavsnitt hade kommit upp i går, är: Jag har, menar fru Gradin, velat ta fram Zambia som ett exempel på de länder som inger goda förhoppningar om framsteg; det ger ett klart besked om att de svenska skattepengar som överförs dit är väl använda. Även min slutsats blir att det är nödvändigt att enprocentsmålet i enlighet med vårt beslut uppnås senast under budgetåret 1974/75. Samma slutsatser kommer igen i samtliga 27 rapporter som jag haft tillfälle att läsa.

Jag tror, fru talman, att det är en av vägarna för att vi i den svenska riksdagen hos folkopinionen skall kunna förankra det beslut som vi fattat. Mer och mer börjar förståelsen för nödvändigheten av detta beslut att tränga in hos det svenska folket. Informationspengarna är värdefulla och nödvändiga, och det är vår uppgift som representanter just för folkrörelserna att parallellt med besluten här i riksdagen se till att dessa förankras hos det svenska folket.
Fru talman! Den ökning av anslagen för information i u-hjälpsfrågan, som fröken Mattson talade om och som föreslås i årets statsverksproposition, är ett direkt tillgodoseende av tidigare krav från oppositionen. Det är självklart att vi uppskattar det tillmötesgåendet. Jag hoppas liksom fröken Mattson att en utökad information till den svenska allmänheten om biståndsfrågans stora betydelse skall ge den positiva effekt som vi har talat om i ett par år och som jag i mitt anförande sade var nödvändig. Jag har därför litet svårt att förstå att fröken Mattson sade sig inte dela min uppfattning, att intresset bland allmänheten för närvarande nog är ganska ljumt. Det är konstaterandet av detta ljumma och avtagande intresse som gjort det nödvändigt att höja informationsanslaget, något som fröken Mattson och jag är överens om behövs. Fröken Mattson sade att hon inte delar min uppfattning att det är tyst om u-hjälpsfrågan. Jag skulle vilja fråga: Är då det som fröken Mattson hör positivt? Jag är inte övertygad om att vi hör så värst mycket positivt ute bland de stora grupperna av svenska folket. Det är synd och det är fel, och det måste vi rätta till.

Fru talman! Fröken Mattson kritiserade mig för att jag tog upp saker som inte stod i statsverkspropositionen, och det var väl en hänsyftning på herr Strängs uttalanden. Med anledning därav vill jag säga att det väl vore mycket märkligt, om vi ginge förbi finansministerns uttalanden i den här debatten. Det är ju inte första gången han tar till orda i den här riktningen. Det gjorde han redan förra året. Och när det väl kommer till kritan, brukar ju även folkrörelserepresentanterna inom det socialdemokratiska partiet ha mycket stor respekt för finansministerns åsikt. Frågan är alltså: Hur kommer de socialdemokratiska riksdagsmännen att rösta, när frågan kommer upp om vi skall stå fast vid enprocentsmålet eller inte? Fröken Mattson nämnde också informationsverksamheten. Där ligger det ju så till att regeringen har beskurit SIDA :s äskanden i år med över 2 miljoner. Den vackra SIDA-plan som fröken Mattson talade om kommer inte att kunna genomföras mer än i beskuret skick. Logiken borde leda fröken Mattson till att instämma med oss, när vi yrkar på att SIDA:s plan skall genomföras obeskuren, dvs. att vi skall ge mer än 2 miljoner utöver regeringens förslag till informationsverksamhet.

Det skulle ge intryck av vankelmod, och det kommer givetvis att få återverkningar på u-hjälpsopinionen.
Fru talman! Vi har högtalare framför oss och icke kristallkulor. Vi kan endast diskutera det som föreligger i tryck här i dag. Jag vill till herr Turesson säga att man måste ha klart för sig att det finns många sorts opinioner. Det finns en som syns och hörs. Det finns annan opinion som kanske inte tränger fram lika mycket till massmedia men som ändå är verksam, Jag anser att det finns en väldigt stor möjlighet att få den att bli ännu mera verksam och utbredd genom de informationsmedel som nu har ställts till förfogande. Jag tycker det är nödvändigt att vi inom folkrörelserna är lika självrannsakande som SIDA var i sitt förslag till fyraårsplan, att vi säger oss, att vi inte har funnit alla rätta vägar ännu. Vi kanske kan hitta nya vägar, nya medel och möjligheter.

Fru talman! Fröken Mattson vill diskutera u-hjälpsfrågan utifrån det material som ligger framför oss. Då vill jag säga att det man i statsverkspropositionen omnämner och utgår ifrån är de 25-procentiga årliga höjningarna, som vi redan nu vet inte leder fram till enprocentsmålet 1974/75. Men regeringen har i propositionen inte med ett enda ord berört denna problematik. Fröken Mattson gör det inte heller — hon har inte svarat på frågan, huruvida hon står fast vid enprocentsmålet och huruvida hon kommer att rösta för bifall till vårt förslag om att vidga anslagsramarna till 35 procent. Det är detta som behövs för att det målet skall uppnås vid den tidpunkt vi lovat. Låt mig säga att jag har stor respekt för folkrörelserna och deras verksamhet. Jag tycker det är utomordentligt värdefullt att de kommer att engageras mer i u-landsinformationen. Det är också viktigt med sådana besök som fröken Mattson här har beskrivit, och speciellt gläder det mig att besöket gällde Zambia. Vi har under många år försökt här i riksdagen få ökat bistånd till det landet, men det har gått mycket sakta att få regeringspartiets stöd. Nu väntar vi oss hjälp i sådana strävanden, också från fröken Mattson och hennes folkrörelsekolleger.

Fru talman! Tillåt mig att med några ord beröra urvalet av mottagarländer för den svenska u-hjälpen. Såvitt jag har kunnat förstå genom att följa debatten och följa det som har gjorts på detta område håller vi på att få en snedvridning när det gäller de länder som erhåller svenskt bistånd. Denna begynnande snedvridning har särskilt accentuerats efter inrättandet av UD:s biståndsavdelning. Det finns i debatten en tendens att vilja koncentrera biståndet till s.k. progressiva länder, såsom Cuba, Nordvietnam och Tanzania. Jag reagerar personligen starkt mot en sådan utveckling. Vi ger u-hjälp av humanitära och inte av politiska skäl. Dessutom är de länder som det här gäller i realiteten ingalunda ”progressiva”. Tvärtom är åtminstone några av dem, t.ex. Cuba och Nordvietnam, diktaturer. Det förekommer förtryck av etniska minoriteter i länder som Tanzania och Uganda. Den begynnande rasismen där har beskrivits i ett par på sistone i Sverige utkomna böcker. Zambia har nämnts i debatten i dag. Den som lyssnade på morgonnyheterna i radio fick höra att president Kaunda hade fängslat 125 politiska motståndare. Jag hoppas att utrikesministern, som befinner sig här, står upp nu och kraftfullt tar avstånd från detta — det är annars någonting som brukar ske från regeringshåll när sådana saker inträffar i andra länder. Zambia är ju ett land som erhåller bistånd från Sverige, och för kommande budgetår är en ökning av detta beräknat från 3,8 till 7 miljoner svenska kronor. Vi vet alltså att många av de länder som det här rör sig om på intet sätt är att betrakta som demokratier, utan tvärtom har allvarliga politiska brister. Det ankommer inte på mig, eller på någon annan, att sätta sig till doms över detta. U-länder är lika litet som vi perfekta och de har en lång väg att gå innan de uppnår ett demokratiskt styrelseskick i vår mening. Men jag reagerar starkt mot att regeringspartiet inte alltid mäter med samma mått, att man av politiska skäl bara beskriver bristerna i vissa länder, medan man glömmer vad som har hänt i andra. När fick vit.ex. någon gång från regeringsbänken höra ett fördömande av den kommunistiska diktatur som råder i Nordvietnam? När fick vi höra en kommentar till de senaste valen i Nordvietnam? Kanske finns det inte någon som är i stånd att göra det? När fick vi höra påtalas den fullständiga bristen på fri press och på politiska oppositionspartier i Nordvietnam? När hörde vi någon från regeringsbänken beklaga massakern i Hué 1968 där Nordvietnam begick mord på bortåt 2 000 personer, bl.a. rödakortspersonal och neutrala journalister? Det som hände finns dokumenterat av den internationella kontrollkommission, bestående av representanter för Polen, Indien och Canada, som verkar i Vietnam. Statsminister Palme besökte vissa östafrikanska länder för en tid sedan. Det är viktigt att något modifiera de solskensbilder som förmedlades därifrån. Låt mig bara citera vad som skrivits av en liberal journalist, Jan-Erik Larsson, som deltog i den nordiska journalistgrupp, som i november besökte en del östafrikanska länder. Om Tanzania, det land som i dag erhåller det näst högsta biståndet från Sverige, skriver han: ”Det genomgående intrycket i Tanzania är dystert. En hård statssocialism med maoistiska inslag har resulterat i krångel och byråkrati. Korruptionen florerar och de korrumperade är oftast ytterst ineffektiva.” Jan-Erik Larsson pekar även på andra förhållanden: ”Den antikapitalistiska filosofin innebär att effektivitet och konkurrens kallas för sabotage. Den kooperativa rörelsens framtid är mörk. Lönsamma kooperativa företag socialiseras. Det lönar sig inte att lyckas i Tanzania. Det har främst de cirka 200 000 tanzanierna av asiatisk härkomst märkt. Ca 10 procent av dessa, som främst varit affärsmän, läkare etc., har redan lämnat landet som följd av socialiseringarna, bl.a. av alla hyresfastigheter, och alla asiater som man träffar i landet är på väg bort. — — — Asiaternas exodus ackompanjeras av rent rasistisk propaganda mot denna folkgrupp först och främst i Tanus huvudorgan The Nationalist.” Detta om Tanzania. Jag skall inte genera någon med att citera vad han har skrivit om förhållandena på Zanzibar, vars härskare shejk Karume ju dessutom är vicepresident i Tanzania. Bara några ord om Cuba, fru talman. Jag tycker att det skall komma med för att något komplettera den här bilden. Hur är då läget på Cuba, ett land dit det uppenbarligen kommer att bli ett ökat bistånd? Vi vet att också detta precis som Nordvietnam är en järnhård kommunistisk diktatur, som totalt misslyckats ekonomiskt, vilket inte går att skylla bara på det amerikanska embargot. Gunnar Adler-Karlsson, socialdemokrat och förmodligen vårt lands främsta expert just på embargofrågor, skriver beträffande att man försöker skylla alla misslyckanden på det amerikanska embargot: ”Allt detta är nonsens.” Han påpekar att det finns mycket som man kan göra trots det amerikanska embargot. Fru talman! Jag skulle kunna fortsätta ganska länge för att försöka komplettera den här bilden. Jag kommer också i andra sammanhang att fortsätta med detta. I debatten här tidigare har det ju bl.a. sagts att det är svårt att få någon större entusiasm i dag för u-hjälpen. Tacka för det. Skulle vi få en sådan utveckling att de humanitära skälen för det svenska biståndet ersätts med politiska skäl, är det säkert ingen överdrift att påstå att man då skarpt kommer att misskreditera den svenska u-hjälpen. Då kommer man verkligen att få betydande svårigheter att få fram en politisk vilja att fortsätta med en ökad svensk u-hjälp, något som jag är en övertygad anhängare av. Vad på mig ankommer råder det ingen tvekan om att den plan för uppnående av enprocentsmålet som vi har satt upp skall försöka klaras av i enlighet med det beslut som vi har fattat i riksdagen. Fru talman! Jag vill sluta med att säga att risken för att vi i dag håller på att börja misskreditera den svenska biståndspolitiken är stor och att de som går i spetsen för att politisera länderurvalet i sanning tar på sig ett betydande ansvar.

Herr talman! Mitt anförande kommer att ta 20 minuter. Jag ber om överseende med att jag tar alla berörda personers tid i anspråk så länge, men jag tror så starkt på den utvecklingsväg för svenskt näringsliv som jag ämnar förespråka att jag vill utnyttja det här tillfället att föra fram mina synpunkter. Den utlösande orsaken till att jag i sista stund antecknade mig på talarlistan i den allmänpolitiska debatten är en brevkopia som jag fick i dag på morgonen och som börjar: ”Detta är ett akut nödrop.” Originalet är riktat till ett av statsråden, och brevet är daterat i förrgår. Brevet skildrar dagens beklagliga situation för en seriös och duktig svensk uppfinnare, som har tillfört näringslivet avsevärd sysselsättning och som troligen ännu kan göra det, om han får samhällets hjälp. Hans levnadsinkomster i form av royalty från ett företag har upphört genom att företaget har inställt utbetalningarna. Skattemyndigheterna har skönstaxerat honom, och utmätning har påbörjats. Några djupare detaljer i det här ärendet, som inte saknar tragiska inslag, skall jag dock inte beröra. Det här är en av många svåra situationer som seriösa svenska uppfinnare alltför lätt kan hamna i. De är en grupp av människor som samhället och näringslivet har missförstått under de senaste årtiondena. Jag skall förklara mig närmare. Vissa indikationer tyder på att den fantasifullhet och skaparkraft som en gång genom en hel rad epokgörande uppfinnarinsatser lade grunden för de nuvarande stora svenska exportindustrierna, under senare årtionden i praktiken tycks ha upphört att lämna några mer väsentliga bidrag till utvecklingen. Sedan många år upplever vi en minskning av det årliga antalet patentansökningar från i Sverige bosatta uppfinnare, samtidigt som antalet ansökningar från utländska uppfinnare tycks fortsätta att stiga. Sverige har tidigare utpräglat varit ett av de mest uppfinnarproduktiva länderna i världen och har också stått högt i anseende för detta, samtidigt som det har givit ett avsevärt bidrag till vår välståndsutveckling. Det är därför att betrakta som en, jag vågar säga, larmsignal att vi nu har en negativ bytesbalans i fråga om licenshandel. Vi betalar till utlandet omkring 10 miljoner kronor mer i licensavgifter än vi själva tar in. I samma mån har de svenska lågförädlande, alltså traditionellt råvarubaserade, exportföretagen kommit i ett allt sämre konkurrensläge i det att andra länder nu kan producera trämassa, stål m.m. till lägre priser än de svenska företagen. Svenska företag inom olika branscher försöker i rådande läge att uppnå konkurrensjämvikt genom rationalisering, omstrukturering m.m., och stora förhoppningar knyts även till att pågående forskningsverksamhet skall leda till nya lösningar av näringslivets problem. Men man rationaliserar även i andra länder, där arbetskraften är avsevärt billigare än i vårt land, och att envist fortsätta med tillverkning av traditionella produkter som kylskåp och liknande i en alltmer hårdnande världskonkurrens är kanske inte det allra bästa konkurrenssättet för svensk industri. I den situationen förväntar vi oss att höggradig automatisering skall ge vår industri hög konkurrenskraft genom snabbare, säkrare och billigare tillverkning. Det är säkert en av framkomstvägarna, men man väntar sig också av den framtida världsledande internationella företagsamheten att den i hög grad kommer att koncentrera sig på ett snabbt utbud av nya, unika produkter som kommer att tillverkas i snabba, korta tillverkningsserier. Inför detta framtidsperspektiv förlitar vi oss i vårt land i högsta grad på resultaten av vår svenska industriforskning, som jag nyss nämnde om. Vi talar därför med stolthet om vår forskningspolitik, och vi har gjort forskning till ett verkligt honnörsord. Ja visst, forskning och forskare i all ära — det tycker även jag — men kommer då forskningen att ge de lösningar som man kanske väntar sig? Den tekniska och ekonomiska forskningen, särskilt den gren som faller under rubriken innovationsforskning, har alltmer och mer klarlagt att forskningens förhållande till näringslivet är mera komplicerat än man hittills förstått. Det har nämligen alldeles tydligt framkommit att forskningen, för att över huvud taget få någon rimlig samhällsekonomisk verkan, måste kompletteras med en specifikt behovsinriktad innovationsaktivitet, som inte kan rubriceras som forskning utan snarast faller under vad som brukar kallas uppfinnarverksamhet. Här anser jag att två saker bör påpekas: 1. Den innovationsinriktade verksamheten i vårt land har inte på långt när förstått att stödja de seriösa uppfinnarna, innovatörerna. 2. Uppfinnare har i vårt land över huvud taget inte tagits på allvar utan t.o.m. betecknats såsom roliga seriefigurer under de gångna årtiondena. Men nu och framgent behöver samhället och näringslivet de rätta innovatörerna. De mycket skickliga och kunniga personer som sysslar med grundforskning är av flera skäl sällan innovatörer. De har redan från skoltiden varit mycket receptiva människor, de har mycket djupgående och värdefulla kunskaper, men de är inte innovatörer. Grundforskningen är som regel hårt specialiserad till smala fält inom vetenskapen, medan de mest intressanta och värdefulla innovationsuppslagen tillkommer genom en kombination av vetande från helt skilda fält. Forskningens såväl interna som utåtriktade effektivitet är dessutom förhållandevis låg och genomslagstiden fram till en försäljningsbar produkt är också relativt lång. Men den utåtriktade aktiviteten kunde höjas avsevärt, om innovatörer på ett tidigt stadium kunde ges möjlighet att samverka med forskarna. Allt det sagda är inte menat som en kritik mot forskarna, det är menat som ett försök att skapa bättre balans mellan forskare och innovatörer. I nuläget har vi i Sverige en situation där både samhället och näringslivet satsar betydande belopp på forskning, medan satsningen på uppfinnarverksamheten är så obetydlig att den knappast kommer i statistiken. Det råder därför ingen tvekan om att här råder en mycket kraftig obalans mellan vad som satsas på forskning och vad som satsas på uppfinnarverksamhet, en obalans vilken leder till att forskningen i dag är en relativt hög kostnadsbelastning för samhället, när den i stället borde och kunde vara en lönsam investering. Vill man i stället uttrycka saken positivt, kan man påpeka att vi hittills mycket lågt — och i varje fall inte systematiskt — nyttiggjort oss uppfinnarverksamheten, vilken säkert är en ny, oförbrukad resurs till fortsatt och eventuellt ökad välståndsutveckling i vårt svenska samhälle. En för näringslivet tillfredsställande innovationsutveckling — åtminstone med avseende på möjligheten att skapa nya arbetstillfällen för de många arbetslösa inom landet — synes inte föreligga i önskvärd grad inom de stora industriföretagen. Där råder vanligen, som jag nyss sade, en strävan att rationalisera och automatisera tillverkningsprocessen för de konventionella produkterna i syfte att därmed uppnå bättre konkurrensmöjligheter inom den aktuella branschen. Men att för vårt lands industri konkurrera på världsmarknaden med låga försäljningspriser är förhållandevis svårt. Däremot bör den svenska industrin framgångsrikt kunna tillföra världsmarknaden nya, unika industrialster, processer och metoder genom en generösare satsning på landets uppfinnare och på små men innovationsstarka företag. Det finns inom landet åtskilliga sådana för en större allmänhet okända företag, som i dag kämpar med stora svårigheter men som har de fruktbara idéerna och uppslagen, vilka med tillgång till riskvilligt kapital skulle kunna utvecklas och växa sig starka även i världskonkurrensen. Framför allt finns den tändande gnistan till en sådan utveckling hos uppfinnarna, de tekniska, kreativa personerna, innovatörerna, som har en mängd radikala uppslag, ofta med mycket lovande framtidsvärde. Kreativitet eller skaparförmåga betyder i detta sammanhang alltså förmåga att finna nya originella kombinationer, gärna av de element som tillkommit genom forskning. I vissa fall leder den genom kreativiteten uppnådda uppfinnaridén till behovet av viss kompletterande forskning, och på det sättet bör forskning och kreativitet inom samhällets alla områden kunna samverka till det bästa. Att i betydligt högre grad än hittills uppmuntra och utnyttja samhällets kreativa begåvningar, inte minst inom det tekniska området, skulle verkligen vara någonting av en teknisk kulturrevolution. Jag vill göra en liten jämförelse med konstmålaren — han som målar tavlor. Denne går till en affär och köper sina färger, dukar, pannåer och penslar. Det är kanske för anspråksfullt att säga att färgerna är framställda genom forskning, men duktiga tekniker har skapat färger som är hållbara, som är lättarbetade och har vackra kulörer. Färgerna kommer emellertid inte till sin rätt förrän konstnären, skaparen, sätter dem på sin duk och fullbordar konstverket. Så är det också med uppfinnarna. De kan fullborda det som forskarna har lämnat fram som små byggbitar till den stora värdefulla konstruktionen. Jag vågar tro att inom kretsen av kunniga och seriösa tekniska nyskapare finns troligen den guldgruva som samhället och näringslivet åter bör förstå att bearbeta. Man har uppskattat att det finns mellan 10 000 och 20 000 uppfinnarbegåvningar i Sverige, vilka i realiteten är utestängda från varje rimlig möjlighet att utexperimentera och utveckla sina uppfinningar och utestängda från möjligheten att få pröva sin uppfinningsförmåga på alla de problem som samhället i dag står inför. I motsats till forskarna saknar uppfinnarna utbildningsmöjligheter som är anpassade till deras speciella begåvningstyp. I motsats till forskarna saknar också de flesta uppfinnare möjligheter att erhålla avlönade befattningar med frihet att arbeta fram sina uppfinningar, med tillgång till alla de resurser i fråga om lokaler, medarbetare, instrument etc. som krävs för att de liksom forskarna skall kunna utföra sitt landsgagneliga arbete. När det omsider blivit fullt tydligt att det i mycket hög grad är uppfinnarnas prestationer som ligger till grund för välståndsutvecklingen, bör samhället med kraft gripa in för att snarast kunna utnyttja den tillgång som landets uppfinnare otvivelaktigt är. Här kan det naturligtvis invändas att svårigheten att välja ut de värdefullaste kreativa förmågorna kan vara mycket stor. Erfarenheten från seriöst innovationsarbete visar emellertid att denna utgallring sker förhållandevis automatiskt, då ett antal innovatörer förs samman till gemensamma arbetsplatser och arbetsuppgifter. Slutsatsen av det sagda blir dels den principiella att samhället nu bör ägna ett seriöst intresse åt innovationsfrågorna i syfte att utveckla en genomtänkt, rationell innovationspolitik för landet, dels den praktiska att samhället nu snabbt bör undanröja de föreliggande mycket starka hindren för en effektivt och samhällsnyttigt fungerande uppfinnarverksamhet i landet. Dessa hinder består alltså i att verkstadsresurser saknas, att patentkostnaderna är höga, att det är besvärligt att få patent. Låt oss jämföra med en kompositör av en poplåt. Han har sin melodi och sin text relativt väl skyddade utan större utgifter, men uppfinnaren skall lägga ned stor möda och stora kostnader på att få sin mycket mer samhällsgagnande uppfinning skyddad. Här bör alltså samhället träda in och hjälpa de dugliga, effektiva innovatörerna. Som ett första steg till att underlätta verksamheten för landets innovatörer är det av största värde att inrätta något som kan benämnas kollektiva industrihus. Tag ordet i munnen och liksom smaka på det, även ni som inte är så mycket för kollektiv verksamhet! Jag vågar i alla fall kalla det kollektiva industrihus. Helst bör de upprättas i varje län i samarbete med företagarföreningarna och i nära samråd med landets uppfinnarförening. Dessa innovationscentra — vi kan också kalla dem så — som organisatoriskt blir något helt nytt i samhällsbilden — även om man använder äldre, lediga lokaler — bör omfatta experimentverkstäder för uppfinnare samt ge tillgång till kvalificerad personal för viss rådgivning till uppfinnare, bedömning av uppfinningsidéer, utveckling och exploatering av uppfinningar. Där skulle uppfinnare också kunna få hjälp med att söka patent och att finansiera patentansökningarna. Självfallet kan inte all nödvändig expertis finnas samlad i varje län, utan den lokale rådgivarens funktion blir ofta att föra uppfinnarens speciella problem vidare till lämplig central instans, bl.a. till Styrelsen för teknisk utveckling. Det väsentliga är att uppfinnare med värdefull kreativ förmåga på detta sätt får möjlighet att med verkstadsresurser åstadkomma en fungerande demonstrationsmodell. Ifrågavarande experimentverkstad kan vara någon nedläggningshotad verkstad inom länet, någon verkstad för handikappad verkstadspersonal eller verkstad av annan art, som inte medför så stor extra ekonomisk belastning för samhället. Ett exempel är också att tekniskt intresserade ungdomar kan bli medhjälpare till uppfinnarna — och de som får den förmånen skaffar sig utan tvivel mycket värdefull lärdom och mycket värdefull framtidsinriktning för sina respektive fortsatta arbeten. Mot hela det här skisserade förslaget kommer sannolikt från flera håll att resas anmärkningen att ifrågavarande möjligheter för uppfinnare redan existerar genom landets företagarföreningar; man går omkring och tror det i allmänhet — men så är långt ifrån fallet. Företagarföreningarna lämnar företrädesvis sin hjälp till tillverkningsföretag, som omedelbart kan sysselsätta arbetskraft, och kan under rådande förhållanden endast i mycket ringa mån hjälpa uppfinnare — en förutsättning är att deras uppfinningsidé erhåller direkt förankring i någon industri. Detta är vanligen oerhört svårt om uppfinnaren inte har möjlighet att förevisa en fungerande modell och helst också har patentskyddet ordnat. Uppfinnarstödet genom Styrelsen för teknisk utveckling redovisas för åren 1969 till 1971 till avsevärt under 1 procent av totalbeloppet. Denna låga andel bör begrundas mot bakgrunden att varje god innovationsidé av världsmarknadsklass kan ge årsarbete åt tusentals människor inom landet.

Herr talman! Sverige har i dag diplomatiskt erkänt Bangladesh. Det är glädjande att så äntligen har skett. Nu får vi kontakter med världens åttonde stat i folkmängd. Nu får vi möjligheter att börja bygga upp bistånd till denna nya nation. Nu kommer vi också på andra plan närmare ett land som lidit så oerhört under förra året för att nå sin självständighet. Att en lång rad av Europas demokratier i dag den 4 februari har erkänt Bangladesh är därför en milstolpe i våra relationer med den subindiska kontinenten. Ändå måste jag, liksom David Wirmark, uttrycka mitt beklagande över att detta erkännande har kommit så sent. På riksdagens första dag lämnade 15 liberaler in en motion, i vilken begärdes ett omedelbart erkännande av Bangladesh. Redan då fanns en regering i landet med kontroll över territoriet. Men genom att vänta så pass länge har demokratierna gett kommunistländerna ännu en möjlighet att vinna sympatier i Indien och Bangladesh och skapat ännu mer tveksamhet där om Västeuropas intresse för Bangladesh. Alla staterna i Östeuropa — utom de två med speciella relationer till Kina — samt Sovjetunionen hann erkänna Bangladesh innan någon enda demokrati gjorde det. Var det nödvändigt att också i erkännandefrågan skapa intrycket att kommuniststaterna är de som känner mest sympati och förståelse för den nya nationen? Var det nödvändigt att vänta ända till i dag därför att en rad länder skulle komma samtidigt? Jag tror att denna typ av diplomati är missriktad och illa motiverad. Förhalningen av erkännandet blir ännu allvarligare om man ser den mot bakgrund av 1971 års händelser. Bitterheten bland östbengaler är stor och förklarlig över det som upplevdes som omvärldens likgiltighet när terrorn svepte fram över f. d. Östpakistan. Få länder visade något större engagemang och vissa — främst USA och Kina — gav t.o.m. stöd åt Yahya Khans krigspolitik. Och när FN i december uppmanade indierna, men inte västpakistanerna, att dra sig tillbaka till gränsen var det ett svek mot östbengalerna och mot frihetskampen. Det sveket stöddes i FN också av Sverige, och jag kritiserade i tre interpellationsdebatter under 1971 den svenska regeringens bristande förståelse för vad som hände i Bangladesh under förra året. Men nu har erkännandet äntligen kommit. Måtte nu snabbt effektiva diplomatiska relationer byggas upp mellan Dacca och de stater som i dag har erkänt det här landet. Bangladesh skapades i krig och kaos. Dess folk drabbades av den största mänskliga katastrofen sedan andra världskriget. Jag har just läst en rapport från Dacca, som ger en skiss till ett återuppbyggnadsprogram för de kommande 18 månaderna. Man behöver minst 3,5 miljarder dollar — närmare 20 miljarder kronor — i stöd från omvärlden under det ett och ett halvt år som ligger framför oss. Under de första månaderna är det främst livsmedelssituationen och transportväsendet som kräver väldiga insatser. Måtte vårt erkännande av Bangladesh i dag bli upptakten till ett svenskt bistånd i stor skala till denna härjade nation. Herr talman! För 25 år sedan gavs de krigsdrabbade demokratierna i Europa en ny start och framtid bl.a. genom generöst bistånd från Förenta staterna. Marshallhjälpen byggde upp och gav impulser till ekonomisk utveckling. Vad som nu behövs är en Marshallplan för Bangladesh. Den kommer inte att ledas av Förenta staterna, vars fiasko och omoraliska handlande under konflikten var så stort och upprörande. Men de länder som i dag har erkänt Bangladesh måste nu känna en förpliktelse att tillsammans gå in med massivt bistånd till östbengalerna. Det är vår enda möjlighet 1972 att söka väga upp något av passiviteten under 1971. Återuppbyggnad av Bangladesh måste nu bli en av de stora uppgifterna för svensk biståndspolitik.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat om jag vill medverka till att bestämmelserna om förseningsavgift i samband med för sent avgiven självdeklaration kan tillämpas så att någon avgift inte tas ut om förseningen är relativt obetydlig och beror på att deklaranten inte kunnat få sakkunnig hjälp vid deklarationsarbetet. Riksdagen har i samband med antagandet av reglerna om förseningsavgift allmänt betonat vikten av att lagstiftningen får en så mjuk introduktion i den praktiska tillämpningen som möjligt. Det ankommer på riksskatteverket att meddela närmare föreskrifter om lagstiftningens tillämpning.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

Anledningen till att jag framställde interpellationen är att jag tror att det nya systemet med förseningsavgifter i samband med för sent inlämnade deklarationer kan komma att vålla en hel del irritation, om det inte tillämpas med en viss försiktighet åtminstone till att börja med. Man kan nämligen inte bortse ifrån att många inkomsttagare har svårigheter med att upprätta sin deklaration själva och därför är tvungna att anlita sakkunnig hjälp. Det gäller naturligtvis inte minst i år, när blanketten delvis är omgjord och det finns åtskilliga nya skatteregler att ta hänsyn till. Det finns numera också ganska goda möjligheter att få hjälp med deklarationen. Företagare och andra näringsidkare kan i regel utnyttja sina organisationer och olika bokföringsbyråer. Löntagare och andra mindre inkomsttagare kan likaså i regel få viss hjälp av banker och jordbrukskassor, fackföreningar eller privatpersoner. Man skall naturligtvis inte heller glömma den information, som lämnas genom tidningar och TV. Den informationen är enligt min uppfattning värdefull, bl.a. på det sättet att den underlättar för många att tyda själva blanketterna. Därmed 5 går det naturligtvis också lättare att fylla i dem. Men en avgörande förutsättning för att dessa olika rådgivningsoch serviceorgan skall kunna hjälpa deklaranterna i tillräcklig omfattning är att de har tid till sitt förfogande. Det är lätt att föreställa sig att de, som på detta sätt hjälper allmänheten med deklarationsgöromål, just nu är överhopade med arbete. Den som följt frågan litet närmare vet också att det inte minst i år verkar som om en hel del av dem som söker hjälp skulle bli avvisade därför att bokföringsbyråer och andra serviceorgan inte hinner betjäna alla som vill ha hjälp inom den föreskrivna tiden. Det är därför enligt min uppfattning i högsta grad påkallat att antingen medge anstånd med deklarationsinlämningen om deklaranten har svårt att få erforderlig hjälp inom den föreskrivna tiden eller åtminstone inte ta ut någon förseningsavgift, om deklarationen kommer in något för sent. Risk föreligger ju annars också att det kommer in ett stort antal felaktiga eller ofullständiga deklarationer, något som givetvis skulle försvåra arbetet för taxeringsmyndigheterna. Det är enligt min mening viktigare att få in riktigt upprättade deklarationer än att dessa kommer in exakt den dag som är föreskriven. Jag tycker också att det framgår mycket klart av finansministerns interpellationssvar, att han är medveten om dessa problem. Det sägs ju direkt ut i svaret att det bör finnas utrymme för att medge befrielse från förseningsavgift när förseningen är relativt obetydlig och omständigheterna i övrigt talar för befrielse. Jag vill därför i detta sammanhang bara uttrycka den förhoppningen att de tillämpningsföreskrifter som nu håller på att utarbetas görs kända även på det lokala planet så fort som möjligt. Allmänheten vänder sig ju i första hand till de lokala myndigheterna för att få veta hur det ligger till på denna punkt. Där har man hittills bara haft själva lagtexten att hålla sig till. Många som hört sig för har därför fått ganska kategoriska besked om att förseningsavgift alltid kommer att tas ut, om deklarationen inte är inne exakt på dagen. Detta har redan åstadkommit en hel del oro.

Herr talman! Herr Hallgren har frågat om jag är beredd att ta initiativ till skärpta bestämmelser i syfte att stävja kringgåendet av varselbestämmelserna vid avskedanden och permitteringar genom att sådana åtgärder vidtas etappvis mot mindre än fem anställda, varvid iakttagande av sådant varsel icke erfordras. Enligt vad jag inhämtat från arbetsmarknadsstyrelsen torde en arbetsgivare, som avser att minska sin arbetsstyrka med minst fem anställda, enligt nuvarande varselöverenskommelse vara skyldig att varsla om personalinskränkningen, även om uppsägningarna eller permitteringarna av de anställda sker i etapper som var och en berör mindre än fem anställda. Som jag upplyste i ett svar till herr Lorentzon i december förra året har en arbetsgrupp med företrädare för AMS, SAF, Sveriges industriförbund, LO och TCO tillsatts för att ställa samman erfarenheter av varselöverenskommelsen och eventuellt föreslå ändringar i den. Jag ser därför för dagen inte anledning till något ytterligare initiativ i den fråga herr Hallgren har aktualiserat.

Herr talman! Jag vill tacka inrikesministern för svaret. Jag har ställt denna fråga för att få diskutera nu gällande bestämmelser rörande varselskyldigheten. Förhållandet är ju, som inrikesministern sade, att man är skyldig att varsla om antalet berörda arbetare är fem eller fler. Denna bestämmelse kringgås, och det har visat sig att företag företar avskedanden, permitteringar och uppsägningar i etapper. Som exempel på detta förfaringssätt kan jag nämna att ett ganska stort företag i Göteborg har avskedat elva arbetare inom loppet av en månad. Första veckan avskedade man fyra arbetare och följande vecka fyra, så väntade man två veckor och avskedade därefter ytterligare tre. Det är således elva arbetare som blivit avskedade inom loppet av en månad utan att man har ansett sig vara skyldig att varsla. Från fackligt håll gjordes invändningar i samtliga fall, och i det sistnämnda fallet ansåg den lokala fackföreningen att inga som helst bärande skäl för avskedanden förelåg. Därför fördes frågan vidare till arbetsmarknadsnämnden. Företaget har i sin tur hävdat att de hade rätt att avskeda enligt § 32. Det står i avtalstexten att arbetsgivaren har rätt att anställa och avskeda. Arbetsmarknadsnämnden ansåg sig inte kunna göra någonting i detta fall, eftersom avskedandena inte berörde minst fem arbetare utan bara tre. Förhållandet är således det att vilken arbetsköpare som helst i vårt land kan kringgå nu gällande bestämmelser och avskeda praktiskt taget hur mycket folk som helst genom att göra det etappvis. Inrikesministern säger att han har inhämtat uppgifter från arbetsmarknadsstyrelsen som innebär att skyldighet att varsla föreligger även om avskedanden sker etappvis, men hur skall man i praktiken kunna kräva det? Den ena veckan gäller det ju bara att avskeda fyra personer, och då kan man ingenting göra. Sedan väntar företaget två veckor innan det avskedar ytterligare fyra. I det skedet skall ett ingripande ske, men då är det redan för sent. Jag anser under alla förhållanden att den arbetsgrupp som nu är tillsatt skall få sådana direktiv att man kan få till stånd en effektivare kontroll och även en varselskyldighet när det gäller färre än fem avskedanden. Det är min uppfattning att det skall varslas om varje avskedande.
Herr talman! Jag vet inte om det kan föreligga en sammanblandning, nämligen så att herr Hallgren tänker på den varselskyldighet som föreligger enligt kollektivavtalet. Det är ju en annan form av varsel än den som man har att iaktta enligt den överenskommelse som jag har åberopat i mitt svar. Jag har hos arbetsmarknadsstyrelsen gjort en förfrågan om huruvida det aktuella fallet hade varit påtalat. Man kände där i varje fall inte på tjänstemannaplanet till att det skulle ha förekommit fall av detta slag. Det kan måhända vara så att det som herr Hallgren talade om närmast gäller en tolkning av kollektivavtalet.
Herr talman! Den tolkning som inrikesministern gjorde av mitt anförande är inte riktig. Det var fråga om uppsägningar och avskedanden i etapper. Enligt kollektivavtalet har ju arbetsgivaren rätt att säga upp folk, men i det sista fallet ansåg vi från fackligt håll att man inte hade någon motivering för avskedandena. Därför överklagade vi dessa hos arbetsmarknadsnämnden. När arbetsmarknadsnämnden sedan skulle pröva huruvida arbetsgivaren handlat riktigt i detta fall gav den bara beskedet att saken var avgjord i och med att det inte föreligger någon som helst skyldighet att varsla om personalinskränkning när det gäller mindre än fem anställda. Inrikesministern kan få en kopia av det brev som vi fick från arbetsmark nadsnämnden. Om nu arbetsmarknadsstyrelsen har den uppfattningen att man är skyldig att varsla i alla sådana fall, så har denna uppfattning i varje fall inte kommit till arbetsmarknadsnämndens kännedom. I så fall är det information som saknas.

Herr talman! Jag konstaterar att vi i sak är överens om att man inte skall kringgå ifrågavarande bestämmelse genom att göra uppsägningar etappvis. Jag hoppas att denna fråga skall bli föremål för granskning i det sammanhang som jag har hänvisat till i mitt svar.

Herr talman! Herr Dahlberg har frågat mig om jag är beredd redogöra för min syn på biljettpriserna i det svenska inrikesflyget mot bakgrunden av dessa prisers betydelse för regionalpolitikens utformning inte minst när det gäller Norrland. Flyget spelar en viktig roll i vårt lands transportsystem, och dess utveckling går snabbare än för någon annan transportgren. Flyget ger också en trafikservice som är av betydelse i regionalpolitiska sammanhang. Allmänt gäller att det reguljära inrikesflygets priser uppvisat en förhållandevis långsam ökningstakt under 1960-talet. Den senaste taxehöjningen skedde hösten 1969. I fråga om prisstrukturen med särskild hänsyn till de långa Norrlandsavstånden kan konstateras att taxan är utformad på ett sådant sätt att enhetspriset — dvs. priset per kilometer — sjunker med stigande avstånd. Enhetspriset för avståndet 200 km utgör för närvarande 60 öre/km, motsvarande 120 kronor för enkel resa Umeå — Sundsvall.

Till det anförda kan läggas att själva grundtaxan inte ger en rättvisande bild av de faktiska prisförhållandena, eftersom nära hälften av det reguljära flygets resenärer begagnar sig av olika rabattformer. För flygbolagen innebär detta en prisnivå som i genomsnitt ligger ca 20 procent under ordinarie pris. Avslutningsvis bör erinras om det utredningsarbete som bedrivs inom Linjeflyg och som syftar till en förhållandevis genomgripande revision av taxesystemet. Resultatet av detta utredningsarbete, som är mycket krävande, förväntas framkomma under hösten detta år. Det är min förhoppning, att man under detta arbete skall finna det möjligt att komma fram till ett taxesystem, som med tillgodoseende av de företagsekonomiska kraven kan på ett mera långtgående sätt än för närvarande tillgodose de regionalpolitiska önskemålen om mera utjämnade flygpriser.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min enkla fråga. Bakgrunden till den är följande. När frågan om nedsättning av fraktkostnaden för varor från norra stödområdet behandlades av vårriksdagen 1970, framhöll de norrländska riksdagsmännen i en motion att även kostnaderna för persontrafiken borde lindras. I motionen begärdes att riksdagen i skrivelse till regeringen skulle anhålla om en skyndsam utredning rörande möjligheterna och formerna för en väsentlig sänkning av kostnaderna för personbefordran på de längre sträckorna inom landet och att förslag skulle framläggas redan till höstsessionen 1970. Statsutskottet behandlade motionen välvilligt och framhöll hur önskvärt det var att få ned kostnaderna även på resor till övre Norrland. Utskottet tillstyrkte också motionens kläm att riksdagen skulle anhålla hos Kungl. Maj:t om en översyn. Av svaret här i dag ser vi att kommunikationsministern delar uppfattningen att trafikservicen är av stor betydelse för det regionalpolitiska arbetet. Alla vet att det har förts en väldig diskussion om flygpriserna. Så blir det alltid när taxorna höjs. Linjeflyg har höjt priset nu i dagarna. Det framhålls i svaret att höjningen har skett i form av ett kronpåslag per biljett. Det är klart att man kan säga att det gynnar resenärerna på de längre sträckorna, men å andra sidan missgynnas ett sådant område som Gotland, som i regionalpolitiskt sammanhang är ytterst viktigt. Därför anser jag att det nu måste göras en grundlig översyn. Det mest hoppingivande i svaret finner jag i det sista avsnittet, där kommunikationsministern upplyser om att Linjeflyg nu har för avsikt att göra en genomgripande revision av taxesystemet. Kommunikationsministern räknar med att förslaget skall kunna framläggas redan till hösten. Jag hoppas att förslaget blir så genomgripande att flyget inordnas som en väsentlig del i de regionalpolitiska sammanhangen. Men då fordras att SAS följer efter Linjeflyg i det här avseendet. För vissa områden är SAS:s verksamhet av lika stor betydelse som Linjeflygs. Så är fallet t.ex. i Luleå. Min förhoppning är att vi i vårt långa land skall få sådana flygpriser att vi verkligen kan säga att vi har ett folkflyg.

Herr talman! Herr Häll har frågat mig, om jag vill medverka till en sådan översyn av anvisningarna för det regionalpolitiska fraktstödet att det bättre tillgodoser den tunga industrin i Norrbotten. Transportstödet har utformats med sikte på att det skall få så regionalpolitiskt gynnsamma effekter som möjligt för näringslivet inom det allmänna stödområdet. Det avser sålunda transporter ut från och inom stödområdet för att gynna avsättningen av produkter från stödområdet. Det är inriktat på helfabrikat och mera bearbetade halvfabrikat för att stimulera vidareförädling inom stödområdet och inte för att bidra till en utveckling som innebär att råvaror och mera obearbetade halvfabrikat i ökad utsträckning förs ur stödområdet för att vidareförädlas på annat håll. Vidare har stödets storlek differentierats på ett sätt som i särskild grad stimulerar näringslivets utveckling i de övre delarna av Norrland. I fråga om stödets inriktning på helfabrikat och mera bearbetade halvfabrikat innebär den gjorda avgränsningen att stödet spänner över ett brett register av produkter som är betydelsefulla från regionalpolitisk synpunkt. Inom järnoch stålsektorn omfattas exempelvis manufakturerade plåt-, balkoch trådprodukter, vartill räknas sådana produkter som bl.a. svetsade fartygsprofiler, inläggningsfärdigt armeringsstål och armeringsnät, färdigställda byggnadsdetaljer, svetsade balkkonstruktioner, gjutna och färdigpressade ståldetaljer och helförädlat kallvalsat stål. I sammanhanget vill jag framhålla, att det självfallet alltid uppkommer gränsdragningsproblem, när man på angivet sätt vill ge stödet en viss varumässig inriktning. Man bör emellertid vara införstådd med att, för det fall en successiv vidgning sker av det stödberättigade varuområdet till mer och mer oförädlade varor, stödet i motsvarande mån förlorar vad som bedömts väsentligt vid utformningen av stödet, nämligen att gynna vidareförädling inom stödområdet.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på den här frågan. När det regionalpolitiska fraktstödet, som riksdagen beslutade om, kom till hälsades det bl.a. i Norrbotten med verkligt stor tillfredsställelse. Det betecknades som ett radikalt, klokt och riktigt grepp för att eliminera de långa avståndens konkurrenshämmande effekter. Det är klart att riksdagsbeslutets principer också gav industrin inom det här området ganska stora förhoppningar, men utan att överdriva kan man säga att en del av de förhoppningarna har förbytts i en viss pessimism. Låt mig som exempel nämna NJA, som faktiskt var det företag jag tänkte på när jag talade om den tunga industrin. Låt oss se hur utfallet har blivit. NJA:s kostnader för frakter med tåg och bil uppgår till 12—15 miljoner kronor om året, och man hade beräknat att man skulle kunna få ett fraktstöd som uppgick till 4—5 miljoner kronor. Utfallet har emellertid blivit ett helt annat; man har fått ungefär 25 procent av vad man beräknat — eller ungefär 1 miljon kronor för 1971. Man kan då fråga sig vad som är orsaken till att utfallet blev sådant. Såvitt jag begriper beror det i mycket hög grad på de anvisningar som har skrivits i anledning av beslutet, och den tolkning som fraktbidragsnämnden gör i de här sammanhangen. NJA har försökt hävda sina synpunkter på många sätt, bl.a. genom att överklaga fraktbidragsnämndens beslut — något som NJA gjorde utan större framgång, om konseljens besked är riktigt tolkat. I dag kan man emellertid läsa i tidningarna att fraktbidragsnämnden har ändrat sin uppfattning, och det har väsentligt förbättrat NJA:s situation. Men, herr talman, jag tycker att detta bara understryker nödvändigheten av att det görs en ordentlig översyn av de här reglerna, så att de ger förutsättningar för fraktbidragsnämnden att verkligen få vägledning för sina beslut. Låt mig bara nämna ett exempel som förefaller mig egendomligt. Om man inom stödområdet fäller ett träd och sedan gör plank och bräder av det utgår, såvitt jag förstår, fraktstöd för dessa produkter om man i övrigt fyller normerna. Men om man i stället gräver ut malm ur malmfältens gruvor, fraktar ned den till NJA och låter den gå igenom hela processen för att förädlas till balkar eller andra profiler, utgår inget fraktstöd. Detta är, som jag uppfattar det, ologiskt och obegripligt. Jag efterlyser därför ytterligare krafttag av kommu nikationsministern för att förhindra att ett klokt och riktigt riksdagsbeslut förlorar i värde genom byråkratiska regler. Jag ber att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag vill inledningsvis konstatera att det nu är andra året som vi har fraktstöd. Det har alltså inte funnits särskilt länge. Under det första året anslog riksdagen 25 miljoner kronor till fraktstöd; för det andra året är anslaget uppräknat till 42 miljoner kronor. Det bevisar väl att vi verkligen intresserar oss för denna nya verksamhet. Herr Häll tog upp NJA. Det finns anledning att poängtera några saker i anslutning till behandlingen av deras överklaganden av fraktbidragsnämndens tidigare beslut. I fråga om NJA gäller det att prövningen inom fraktbidragsnämnden successivt lett till att ett vidare varusortiment kunnat medges fraktstöd. Att beskeden dröjt i olika hänseenden beror på att det krävts kompletterande underlag för att kunna bedöma de ifrågavarande produkterna och bestämma om de skall anses vara stödberättigade eller inte. I januari 1971 begärde NJA besked om varugrupperna fartygs-, stålbyggnadsoch verkstadsmaterial. Efter överläggningar med företrädate för NJA och sedan kompletterande uppgifter lämnats, kunde nämnden i slutet av mars 1971 meddela, att bl.a. ”svetsat fartygsmaterial samt valsat sådant så bearbetat att inbyggnad kan ske direkt i fartygen” var stödberättigat liksom stålbyggnadsmaterial i vilket fall det gällde alla av bolaget specificerade produkter. Även s.k. Plannja och Laminja bifölls. För verkstadsmaterial var beskedet negativt vad beträffar produkten Zinnja. Beträffande verkstadsmaterial i övrigt gav nämnden inte besked, eftersom man inte hade fått ett underlag som medgav ställningstagande. Här hade bolaget sålunda möjlighet att komma tillbaka. Bolaget anförde besvär över fraktbidragsnämndens beslut till den del det innebar avslag. Besvären i vad avsåg verkstadsmaterial återtogs dock senare av NJA, eftersom bolaget där hade möjlighet att återkomma till fraktbidragsnämnden. Besvären avgjordes av Kungl. Maj:t i slutet av januari detta år. Avgörandet innebar att regeringen avslog besvären i vad de avsåg Zinnja och visst valsat fartygsmaterial, som bedömdes ha alltför ringa bearbetningsgrad. Sedan bör det noteras att NJA i slutet av november kommit in med en ny framställning till fraktbidragsnämnden om förhandsbesked. Det gällde dels en hel del tidigare ej anmälda produkter, dels produkter som man tidigare i brist på underlag inte fått besked om. Fraktbidragsnämndens beslut i denna del kom i slutet av januari, dvs. ungefär samtidigt som regeringens ställningstagande till besvären i vad de avsåg de av nämnden tidigare behandlade varorna. Fraktbidragsnämndens beslut denna gång innebär att ytterligare ett antal väsentliga produkter i NJA:s produktion nu får bidrag. Det gäller olika slag av vidarebehandlat valsat stål. Häri kan ingå ytterligare fartygsmaterial och olika verkstadsprodukter. Jag har redogjort för detta ganska utförligt, eftersom jag har en stark känsla av att reaktionen på vissa håll mot regeringens avgörande i besvärsfrågan har grundats på oklarhet om vad detta avgörande avsåg och samtidigt kanske på bristande kännedom om den utvidgning av det stödberättigade sortimentet som fraktbidragsnämndens ungefär samtidiga beslut har inneburit.

Herr talman! Fru Thunvall har frågat mig om jag är beredd att medverka till att den som önskar få sitt körkort tillbaka, vilket återkallats på grund av sjukdom, medges viss lättnad i kostnaderna för återfåendet. Det är endast i det senare fallet som sökanden får kostnader för förarprov och expeditionsavgift för körkort. Jag vill i sammanhanget erinra om att medellös person är fri från avgift för erforderlig expedition. Frågor om återfående av körkort m.m. behandlas för närvarande av trafikmålskommittén, som beräknas framlägga förslag under innevarande år.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min enkla fråga. De människor som har kontaktat mig i den här frågan är sådana som menar att de oförskyllt har förlorat sitt körkort med anledning av sjukdom. De anser det inte rättvist att de behandlas på samma sätt som de som har gjort sig skyldiga till sådan trafikförseelse som rattfylleri, vårdslöshet i trafik osv. och av den anledningen har förlorat körkortet. Det gäller ju människor som har haft sitt körkort indraget i mer än ett år, och när de blir berättigade att försöka få det tillbaka behandlas bägge kategorierna på samma sätt i många fall. Kommunikationsministern har här talat om, att om man är medellös kan man befrias från avgift för erforderlig expedition. Det är ju ännu omöjligt att ge kostnadslättnad för ny övningskörning, som jag är medveten om behövs i flera fall, eftersom körskolorna ligger i privata händer. Men min förhoppning är att trafikmålskommittén i varje fall skall komma fram till generell befrielse från avgift för erforderlig expedition, så att de här människorna känner sig mera rättvist behandlade. Kan man nå längre i den kommittén, är det givetvis ännu bättre. Jag ser med förväntan fram emot vad trafikmålskommittén har att säga i sitt förslag senare i år, och jag ber att få tacka än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Sellgren har frågat mig om jag avser att förelägga årets riksdag proposition med anledning av hamnutredningens förslag angående förstärkning av isbrytarkapaciteten i Bottenviken. Remissbehandlingen av hamnutredningens i höstas avlämnade betänkande Vintersjöfart har nyligen avslutats. Vad som kan bli resultatet av den fortsatta beredningen av ärendet är det ännu för tidigt att uttala sig om.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, även om det saknade varje drag av tillmötesgående av min begäran. Frågan är i alla fall mycket angelägen och brådskande. Redan i hamnutredningens betänkande, som avlämnades i augusti 1971, betonades det angelägna i att ett principbeslut fattades snarast möjligt avseende den framtida vintersjöfarten utmed den nordliga delen av ostkusten. Ett av skälen härtill var att leveranstiden för en ny isbrytare är omkring fyra år. Sjöfartsverket har också i sina petita för kommande budgetår anmält att det i sin femårsplan räknat med anskaffning av ytterligare två havsisbrytare, varav en på 22000 hästkrafter och en på 12 000 hästkrafter. Läget är alltså det, att för varje år behandlingen av den här frågan uppskjuts i riksdagen, så fördröjs realiserandet av den målsättning som såväl hamnutredningen och sjöfartsverket som berörda delar av näringslivet är ense om. Det här är en lokaliseringsfråga av mycket stor räckvidd. Bottenviksindustrierna behöver för sin planering ett svar på frågan. Härnösand— Kramforsområdets näringsliv befinner sig i en särskilt brydsam situation genom den ur dess synpunkt liksom ur lokaliseringssynpunkt negativa behandling som det området fått i utredningen. Sjöfartsverket är ändå i sitt remissyttrande betydligt mera positivt. Verket vill bland vinterskeppningshamnarna även innefatta en eller ett par hamnar i Härnösandsområdet. Skall målsättningen hållas måste enligt min mening — styrkt av flera remissinstanser — en proposition läggas detta år. Kan då inte statsrådet ge någon anvisning angående frågans beredning i kanslihuset som kan vara vägledande för alla som intensivt väntar på ett besked?
Herr talman! Det ligger i sakens natur — vilket jag är säker på att också herr Sellgren är väl medveten om — att man under pågående remissbehandling icke tar ställning vare sig från statsrådets eller från någon annan ansvarigs sida. Det får räcka med det svaret, som också var det innehåll mitt ursprungliga svar hade.
Herr talman! Man måste väl böja sig för det. Jag har dock haft den uppfattningen att en fråga om tidpunkten för en propositions avlämnande brukar kunna besvaras på ett ungefär, särskilt i sådana fall då inte frågan samtidigt är avhängig av behandlingen t.ex. i statsverkspropositionen. Därför är jag litet förvånad över den tystnad som statsrådet här iakttar. Utredningen Lastbil och taxi lämnades i mars 1971, och proposition väntas i vår. Den utredningen var i långa stycken mer kontroversiell. I fråga om vintersjöfarten föreligger ju en i de väsentligaste avsnitten enig utredning. Vi vet också att för att nå de uppställda målen bör enligt experterna en ny isbrytare levereras 1975 — utöver den som kommer 1974 — och en annan 1976. Beställningen av den första skulle då i princip behöva utläggas redan i år. Sjöfartsverket understryker i sitt remissvar angelägenheten av att den större isbrytaren beställs 1972 och den mindre 1973/74. Detta visar angelägenheten av att man kan få ett tidsschema som håller. För att riksdagen skall kunna ta ställning till medelsanvisning i nästa års stat borde principbeslut fattas innevarande år. Själva principbeslutet har kanske den största betydelsen för industrins möjligheter till planering.

Herr talman! Fru Sundberg har frågat mig om anledningen till att allmänheten inte i förväg informerades om beslutad höjning av priset på SJ:s månadskort. Beslutet om höjning den 1 februari 1972 med 3—4 procent meddelades SJ:s distriktschefer genom skrivelse den 10 januari 1972. Meddelande till bl.a. biljettexpeditioner och andra försäljningsställen utsändes genom SJ:s cirkulär den 13 januari 1972. Beslutet har alltså varit offentligt och torde ha varit känt av många resenärer. Däremot har inget särskilt pressmeddelande utsänts. Varken SJ eller andra transportföretag brukar sända ut sådana när det är fråga om mindre prisjusteringar inom en mera begränsad sektor.
Herr talman! Jag skall be att få tacka kommunikationsministern för svaret. Men jag vill tillåta mig att påminna om att inte alla offentliga handlingar kommer till allmänhetens kännedom. Den höjning som skedde den 1 februari beträffande månadskort och rabattkort var med all säkerhet känd av ett ytterst litet fåtal resenärer. Den drabbade i första hand studerande och skolbarn. I många fall när biljetten hade kostat 97 eller 98 kronor översteg priset 100 kronor, och barnen hade inte möjlighet att på morgonen köpa månadskort. Detta att inte meddela tycker jag är ett tecken på nonchalans från SJ:s sida. Det sägs i svaret att varken SJ eller andra transportföretag brukar sända ut pressmeddelande när det gäller mindre prisjusteringar. Man kan onekligen ställa sig frågan: Har allmänheten inte rätt att även i dessa fall bli upplyst? Det är nämligen inte så få det gäller. För 1970 har jag fått uppgiften att det såldes 123 279 månadsbiljetter och dessutom några terminsbiljetter. Det bör ha varit ungefär 15 000 personer som drabbades av en obehaglig överraskning den aktuella morgonen. Men jag vill också påpeka att de anställda vid SJ:s olika försäljningsställen i många fall kom i en mycket pinsam situation, eftersom de fick ta emot allmänhetens vrede över prishöjningen. Det tycker jag också vittnar Nr 20 om en brist på omtanke om personalen, som givetvis inte själv kunde Torsdagen den behöva ta ansvar för att i förväg informera allmänheten om prishöjning 10 februari 1972 en. Vidare vill jag säga att det nu t.ex. aviserats portohöjningar, och det har kommit till allmänhetens kännedom. Men det är alltså tänkbart att en smärre prisjustering — exempelvis inom televerket, där en höjning av samtalsavgifterna inte drabbar konsumenten förrän i efterhand, när räkningen kommer — kan ske utan att ett pressmeddelande utsänts. Jag tycker att allmänheten med all rätt kan kräva att sådan här information går ut i förväg. De som drabbas är, som jag sade, i många fall barn och sådana för vilka även en prishöjning på 3—4 procent är kännbar och kan innebära att man måste vidta ekonomiska omdispositioner. Jag beklagar att statsrådet inte angav något mera förklarande skäl, eftersom jag tyvärr tror att de skäl som anförts i svaret på min fråga inte tillfredsställer allmänheten.